Herr talman! Statsrådet Wickmans anförande var i mitt tycke säreget, och det innehöll alltför många punkter för mig att bemöta på den korta tid som står till förfogande. Men låt mig i alla fall få fälla ett omdöme. Statsrådets anförande andades å ena sidan, föreföll det mig, en djup pessimism om varvens framtidsutsikter och å andra sidan våldsam kritik mot de fyra företag som det här är fråga om. Naturligtvis fick dessutom den borgerliga oppositionen en speciell släng av sleven, men det gör inte mig särskilt mycket, ty det hör till spelets regler. Den pessimism som kom till uttryck i herr Wickmans anförande tycker jag är obefogad. Jag ville framhålla — och det har mina meddebattörer här också sagt — att svensk varvsindustri är effektiv och att detta är erkänt ute i världen. Om det nu förhåller sig på det sättet att regeringens allmänna ekonomiska politik på kostnadsområdet är så svag att kostnadsutvecklingen inte kan kontrolleras, så är det inte varvsföretagens fel utan den allmänna ekonomiska politikens fel. Företagen har lyckats ta en hel del order, som med en rimlig kostnadsutveckling också skulle kunna ge överskott. Det antyder statsrådet, samtidigt som han säger att han inte tror särskilt mycket på att det kommer att gå. Det var i så fall utomordentligt ledsamt att höra. När statsrådet kritiserade företagen för deras tidigare tagna kontrakt och sade att kontrakten tecknats till för låga priser, måste man fråga: Varför har företagen tagit dessa kontrakt till priser som endast täcker de rörliga kostnaderna? Skälet har självfallet varit att de velat upprätthålla sysselsättningen och åtminstone i möjlig mån utnyttja det realkapital som anläggningarna utgör. Anser statsrådet Wickman verkligen att varven inte bör ta på sig kontrakt som innebär att de klarar sysselsättningen för tiotusentals människor i det här landet? Menar herr Wickman verkligen att man i stället bör införa ett system enligt vilket arbetsmarknadsstyrelsen skjuter till penningmedel för att den skall slippa att ta hand om en mängd duktiga arbetare, som på varven kan göra nyttiga insatser i produktionen genom att tillverka fartyg? Jag tycker att det resonemang som statsrådet här för rimmar så illa med verkligheten och sättet att sköta ett företag, att jag hyser allvarlig oro för hur det kommer att gå för AB Statsföretag under sådan ledning som statsrådet representerar. Naturligtvis finns det en lång rad punkter där man skulle kunna göra invändningar mot statsrådets argumentation mot generella subventioner. Under alla förhållanden har det väl inte någon avgörande betydelse om det är fråga om fyra företag, som i detta fall, eller hundra företag. Man säger att om det gäller hundra företag är generella subventioner riktiga, men gäller det fyra företag är de oriktiga. Vill man göra punktinsatser blir det ju eftersom det här endast gäller fyra företag i verkligheten fråga om generella punktinsatser. Å la bonne heure, visst kan vi diskutera från dessa utgångspunkter — det är egentligen bara fråga om ordval och språk. I sak är dock detta resonemang litet oförståeligt. Vi menar att subventioner, om det skall vara sådana, bör vara generella. Som jag sade i mitt inledningsanförande skall kriterierna vara noga bestämda, så att företagen vet efter vilka kriterier generella subventioner kan utgå. Det skall ankomma på Kungl. Maj:t att fastställa kriterierna. En annan punkt som jag också vill ta upp är statsrådets påstående, att om svenska skattebetalare skall skjuta till pengar till dessa företag, måste staten också ha insyn i företagen.

Tydligare kan det väl inte sägas, tycker jag, att man är beredd att ta det såsom en naturlig kontroll av hur penningmedlen används.

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort. Jag blev litet förvånad över industriministerns irritation i den här frågan. Han drog vid flera tillfällen in valrörelsen i debatten. Jag kan inte se att detta är en valfråga i egentlig mening, men det är möjligt att man här har träffat en öm tå, som man säger. Det verkar i varje fall så av diskussionen att döma. Att diskussionen har blivit ensidig beror på att enighet råder i flera stycken, nämligen om kreditgaraniter, om att staten bör satsa på forskning och även om andra ting. Vad vi diskuterade var frågan om selektiva eller generella stödåtgärder. Industriministern försökte tona ned det besvärliga läge som varven i dag befinner sig i genom att de får konkurrera på kreditmarknaden. Statsrådet nämnde beloppet 6 å 7 miljoner kronor per år för Kockums del. Egentligen är väl beloppet avsevärt större. Varvsindustriföreningen redovisar ett belopp på 180 miljoner kronor. Den siffran är kanske för hög, men att det rör sig om ett betydligt större belopp än det statsrådet nämnde fick vi ett intryck av vid vårt besök hos Kockum. När det gäller selektiva eller generella åtgärder har vi den grundinställningen att det måste vara rimligt och riktigt att använda generella åtgärder i nu rådande situation. Då snedvrids inte konkurrensen. Det förhållandet att ett företag har råkat göra sina investeringar tidigare än ett annat kan man inte ta hänsyn till, eller att ett företag har en driftigare personal än ett annat. Sådana saker skall inte rättas till genom statliga åtgärder, utan här skall konkurrensen ge utslag till det effektiva företagets fördel. Men skulle det vara så, vilket händer ibland, att man har olika grundförutsättningar, kan det finnas skäl att med selektiva åtgärder försöka neutralisera dessa ojämna grundförutsättningar, såsom t.ex. när det gäller Norrbottens Järnverks geografiska läge med långa avstånd o. s. v. I vissa fall kan man tänka sig både generella åtgärder och selektiva, nämligen om de selektiva grundar sig på att det ena företaget av naturliga skäl — naturhinder, geografisk placering, etc. — är handikappat gentemot andra. Men enligt min mening för man inte ett sakligt resonemang om man blandar in utdelningsfrågor i dessa avgöranden. Statsrådet Krister Wickman talade om utlandet. Där har man satsat på räntesubventioner. Men vi glömde, säger han, att tala om att statsmakterna där också har krävt långtgående inflytande och långtgående strukturomvandling. I slutet av sitt anförande sade han dock att skälet till att regeringen vill ha selektiva åtgärder är att man därmed skulle få inflytande i företagen. Dessa två påståenden rimmar alltså inte, men det kan vara ett missförstånd. även om man skulle införa generella åtgärder skulle det ändå kunna förekomma insyn och inflytande från samhällets sida, vilket jag i och för sig inte har någonting emot. Statsrådet Wickman säger att vi inte kan jämföra oss med andra länder och de motiv de kan ha för sina generella subventioner. Nej, det skall vi inte. Vi har inte framfört dem som skäl för våra förslag. Jag har i stället sagt att vi måste stödja svensk varvsindustri, därför att den är en exportnäring av oundgänglig betydelse, därför att den är ett sysselsättningsobjekt av mycket stort vär de. Man skaffar inte i hast fram alternativa sysselsättningsmöjligheter. Det har sagts att det kan kosta bort åt en halv miljon kronor att skaffa en arbetare ny sysselsättning. Av de skälen tror jag att vi måste vara synnerligen angelägna om att behålla en varvsindustri på någorlunda hög nivå. Dessutom har vi anfört att beredskapsskälen inte är utan betydelse.

Herr talman! Som ett svar på herr Åkerlunds fråga huruvida jag var pessimistisk eller inte beträffande svensk varvsindustri vill jag anföra att jag är ledsen om mitt anförande gav intryck av att jag är pessimistisk inför den svenska varvsindustrins framtid. Vad jag sade var att de prognoser beträffande omsvängningen i varvens situation som nu börjar bli ganska vanliga sannolikt är för optimistiska. Jag syftade på att effekten av de kontrakt som nu tecknats, och som är fördelaktiga, kan komma att motverkas av den mycket oroande kostnadsutveckling som äger rum. Då sade herr Åkerlund att vår effektiva varvsindustri naturligtvis är oskyldig till den kostnadsutvecklingen, som är ett resultat av regeringens ekonomiska politik. Vad som händer inom varvsindustrins arbetsmarknad kan inte ses helt isolerat från arbetsmarknaden i övrigt, det är självklart, herr Åkerlund. Men varvsföretagen har också ett eget ansvar för sin kostnadsutveckling. De har ett eget ansvar, speciellt vad beträffar deras sätt att anställa cirka 2 700 man som lånearbetare. Herr Åkerlund bör vara väl underkunnig om vad det betyder för kostnadsutvecklingen och vilka spridningseffekter det kommer att medföra. Sedan förde herr Åkerlund ett mycket besynnerligt resonemang. Han sade att det verkade som om jag förebrår varven för att de — som det nästan lät på herr Åkerlund — under en stor självuppoffring har tecknat kontrakt för att bereda sina duktiga arbetare jobb. Herr Åkerlund menar att jag är en egendomlig figur som inte begriper detta. Men, herr Åkerlund, mitt resonemang var mycket enkelt, och jag tror att herr Åkerlund egentligen förstod det. Jag är naturligtvis medveten om att det alltid är lätt att kritisera i efterhand, men måste ändå konstatera att varven har fört litet olika politik och att en del har i detta fall varit skickligare än andra. Hade varven inte bundit sig med kontrakt i den omfattning som skedde utan i stället haft en kapacitet ledig 1971/72 — det hade inte påverkat sysselsättningen för en enda man under den tid vi nu talar om — så hade de i dag kunnat ta goda kontrakt i mycket större omfattning än vad som i dag är möjligt, helt enkelt på grund av att de i dag är fullbokade med gamla, dåliga kontrakt. Det är alltså dessa gamla, dåliga kontrakt som skapar de akuta likviditetsoch framför allt solvensproblemen för varven. Låt oss fortsätta diskussionen med varvsindustrin under dess egen hypotes, att problemen är i den meningen övergående att man är tillbaka i ett med varvsindustrins mått hyggligt avkastningsläge — för Kockum 1972 och för Götaverken 1973. Då bör vi ju inte i dag införa ett generellt subventionssystem som kommer att påverka framför allt avkastningen av de kontrakt som man nu tecknar; då måste man ta problemen som de föreligger i dag. Jag tror inte att det föreligger någon skillnad mellan mig och socialdemokraterna i bankoutskottet. Jag upprepar att det är grovt vilseledande när man för hela denna debatt om svensk varvsindustri som om det uteslutande vore fråga om att lösa kreditkostnadsproblemen för de svenska varven. Varje analys av de bokslut som nu föreligger visar att problemet är mer djupgående än så. Ett överförande av 200 miljoner kronor per år hjälper givetvis varvsindustrin och underlättar dess ställning. Men hjälpen kommer inte där den be hövs. Vårt syfte med en aktiv selektiv varvspolitik är att lösa problemen vid de varv som råkar ut för svårigheter. Naturligtvis kan man förena generella subventioner med mycket långtgående åtgärder i fråga om insyn för varvsindustrin. Men den aspekten på frågan har ju inte alls tagits upp av lottmajoriteten. Det tycker jag är synd, ty hela min argumentering har gått ut på att visa att här finns problem som sgår långt utöver den aktuella räntefrågan, som vi har diskuterat. Herr Jacobsson säger att vad jag menar med selektiva åtgärder inte är särskilt fullständigt och konkretiserat uttryckt, och det är riktigt. Jag har i propositionen upprepat ungefär vad som står i varvskommitténs betänkande. Det är här givetvis fråga om kapitaltillskott från staten till varven. Dessa kapitaltillskott bör, säger jag, avvägas på grundval av en analys av de enskilda varvens behov.

Jag menar att det, om man över huvud taget har ambitionen att föra en aktiv näringsoch industripolitik, vore oansvarigt att icke ta upp dessa problem med varven. Det är ju här fråga om att göra en överföring från samhället till varven, och då måste man naturligtvis se till att det totala samhällsekonomiska utbytet av denna operation blir så stort som över huvud taget är möjligt. Hur den lösningen exakt kommer att se ut kan jag inte säga i dag. Det kommer jag att kunna säga när den undersökningsoch = förhandlingsprocedur som vi har framför oss är genomförd. Det är min förhoppning att den skall kunna starta så fort som möjligt. Det vore ur många synpunkter en fördel för varven själva, deras planering och deras anställda att denna fråga kunde klaras upp i höst. Det är min förhoppning att så skall visa sig möjligt. Men om det inte går, kommer det inte att inträffa någon omedelbar kris i varvsindustrin innevarande år. Därför kan jag i dag inte ge något löfte om huruvida jag får tillfälle att redovisa den långsiktiga varvspolitiken i dess konkreta utformning till höstriksdagen eller först till nästa vårriksdag — givetvis under förutsättning att jag över huvud taget kan tala som statsråd efter den 20 september.

Herr talman! Det utlåtande vi nu behandlar är enhälligt. Det är fem motionspar som samtidigt avslås. Jag har själv aktivt medverkat till motionsparet I: 1182 och II: 1389. Det är en s.k. delegationsmotion från folkpartiet, och den är ett fullföljande av vårt tidigare arbete på att stärka möjligheten för vårt folk att få en effektiv psykisk hälsovård, Den grundsyn som ligger bakom vår motion är att det måste finnas en rimlig balans mellan den psykiska och fvsiska sjukdomsvården. Det är mycket svårt att fastställa vilken storlek den psykiska sidan av hälsovården har i förhållande till det totala vårdbehovet, men man brukar räkna med relationen ett på tre. Om man räknar med detta står det alldeles klart att det är en snedbelastning i utbildningen. I utbildningen av läkare är det för närvarande inte en tredjedel som utbildas för att på ett effektivt sätt stå till förfogande då det gäller att stärka den psykiska sidan av människornas tillvaro. Det är alltså en snedbelastning på det området. Följden är att vi har en otillräcklig beredskap i fråga om psykisk hälsooch sjukvård. Nu får vi ett nytt modernt och effektivt utbildningssjukhus. Vi är beredda att inrätta 17 professurer vid Karolinska institutet som skall placeras vid utbildningssjukhuset i Huddinge. Av dessa 17 professurer är 15 somatiskt inriktade. Två professurer gäller psykiska sjukdomstillstånd — den ena psykiatri i allmänhet och den andra barnpsykiatri. Det betyder att snedbelastningen ökas ytterligare. När vi alltså är beredda att satsa på en effektivare utbildning medverkar vi samtidigt till att öka snedbelastningen i utbildningshänseende. En tredjedel av de professurer som inrättas borde, såvitt vi kan förstå, ha varit psykiskt orienterade. Vårt förslag i motionen är mycket modest. Vi vet att man inte kommer så särskilt långt med vittgående förslag. Därför har vi föreslagit att åtminstone en professur utöver de två som har föreslagits skall gälla den psykiska hälsovården. Det kan enligt vår mening antingen ske så att ansvariga myndigheter utbyter ett somatiskt ämne mot ett psykiatriskt eller psykiskt, eller så att man ökar antalet professurer till 18. I motionen har vi alltså velat hålla vägarna öppna men också starkt understrukit att det verkligen är angeläget att man visar intresse för att ställa en ef fektiv psykisk utbildning till förfogande i vårt samhälle. Nu skall man naturligtvis vara positiv, herr talman, och jag försöker vara det när jag läser utskottets utlåtande. Jag finner då att utskottet säger sig dela motionärernas uppfattning om önskvärdheten av en ökad satsning på den psykiska vårdsektorn. Utskottet delar alltså den syn som motionärerna här framfört men tillstyrker icke det förslag som framställts i motionen. Jag vill dock slå fast vad utskottet sagt om att det delar den grundsyn som motionen företräder.

I varje fall är enligt min mening tre månaders obligatorisk utbildning, som blivande läkare för närvarande har, icke tillfredsställande. Man lär sig verkligen inte, herr talman, hur man skall behandla så komplicerade frågor som neuroser på tre månader. Med den starka spänning som för närvarande råder inom psykiatrins område försvåras givetvis utbildningen ytterligare. Jag fortsätter emellertid att försöka vara positiv. Jag har då tolkat vad som är sagt i utskottets utlåtande på följande sätt. Man har nu fastslagit etapp 1. I denna första etapp anser man att 17 professurer skall inrättas, varav 15 gäller somatisk vård och två är orienterade åt det psykiska hållet. Men det kommer också en etapp 2, och i den etappen menar man — om jag förstår utskottet rätt — att de ansvariga bör inrikta professorsutnämningen på den psykiska vårdsektorn. Man förordar att möjligheterna prövas att inom ramen för de angivna ämnesområdena differentiera forskningsverksamheten. Utskottet förutsätter att man i det kommande placeringsarbetet prövar det i motionerna framförda förslaget. Det är ju en positiv skrivning. Nu har jag varit tillräckligt länge i riksdagen för att veta att positiv skrivning använder man ibland när man liksom vill bli av med ett ärende. Man vill försöka få dem som motionerat att ge sig till tåls. Jag vill dock gärna tolka utskottets skrivning på det sättet att utskottet menar allvar, att i etapp 2 skall de önskemål som framförts i motionerna verkligen observeras. Det är två ord jag lagt märke till; det ena är att utskottet framhåller att det är angeläget att vederbörande myndigheter ”prövar” och det andra är att utskottet ”förutsätter” att man i planeringsarbetet prövar det i motionen framförda förslaget. Det är min förhoppning att båda dessa ord skall förverkligas, och jag vill med kraft slå fast att det är en förväntan som vi här i riksdagen har rätt att ställa på dem som i framtiden bär ansvar för utformningen av etapp 2 vid utbildningen vid det nya undervisningssjukhuset. Jag vill alltså uttala ett bestämt önskemål om att man är positiv vid sin prövning av den kommande utbildningen och att fler professurer, gällande den psykiska vårdsektorn, kommer till stånd i den andra etappen av utbildningen vid det nya utbildningssjukhuset. Med vad jag nu anfört, herr talman, har jag enligt min mening redovisat tillräcklig grund för att yrka bifall till motionerna I: 1182 och II: 1389.

Herr talman! Herr Sörenson har tagit upp några av de synpunkter som utskottet anfört vid behandlingen av detta ärende. Så långt jag kunnat följa herr Sörenson har han uppfattat utskottets skrivning såsom mycket positiv till de synpunkter som framförts i det motionspar han berört. Jag vill i detta sammanhang gärna säga ett par Ang. valutaregleringen, m.m. saker om en fråga som även herr Sörenson inledningsvis snuddade vid. Dock vill jag understryka att det för närvarande sker en väldigt stor satsning på läkarutbildningens område genom den starka utbyggnaden vid Huddinge sjukhus, som man avser skall ta sin början våren 1972. Av propositionen framgår också vilka medicinska områden som i första hand omfattas. Man räknar med att återstående delar av sjukhuset skall vara färdigställt att tas i bruk hösten 1977. Även när det gäller läkarutbildningen sker en ökning redan från och med läsåret 1972/73 med 90 platser. Det är viktigt att man håller denna utvecklingstrend i minnet när man bedömer tillsättandet av de olika tjänsterna, inte minst professorstjänsterna på olika områden. Som herr Sörenson mycket riktigt framhöll, kommer det att inrättas inte mindre än 17 professurer av de 21 som begärdes av kanslersämbetet. Ser man närmare på förteckningen över professurerna, finner man att de skall inrättas i olika skeden från år 1972 och framöver allteftersom sjukvården växer ut. Det har väl heller inte förbigått herr Sörenson att de överläkare som knytes till det nya sjukhuset äger betydande kapacitet. Vi har därför inom utskottet den uppfattningen att det är väl sörjt för sjukvårdens utveckling. När det sedan gäller den särskilda professur, som herr Sörenson talar för, vill jag gärna understryka vad herr Sörenson citerade ur utskottets skrivning.

Det avsnitt som herr Sörenson citerade avslutas med: ”Utskottet, som förutsätter att Kungl. Maj:t i den mån det med hänsyn till utbildningens eller forskningens behov visar sig nödvändigt att inrätta ytterligare professurer framläg ger förslag härom, avstyrker motionerna — — —” Här ges alltså en ganska klar anvisning om att det bör ske en utveckling allteftersom den medicinska forskningen erfordrar det. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag. Innebörden av vad som föreslagits i propositionen vore, att riksdagens samtycke skulle begäras till förordnande om fortsatt valutareglering för tiden den 1 juli 1970—den 30 juni 1971 med samma omfattning som den nu gällande valutaregleringen. en vid en tidpunkt då valutaläget hade stabiliserats.

Det förefaller att döma av det material som ställts till mitt förfogande som om någon eller några av dessa banker i en speciell typ av kapitaltransferering tolkat dessa förordningar på ett svårförståeligt sätt. Att uppnå fullständig klarhet i dessa förhållanden är en ytterst angelägen uppgift. Orsaken till att jag likväl icke kunnat ställa mig bakom Fullmäktiges skrivelse i dess helhet är att jag icke beretts tillfälle att ta del av det förundersökningsmaterial som rimligen måste föreligga för att man skall göra de uttalanden som skrivelsen innehåller. Vid tidigare föredragningar har dessa sakfrågor i viss utsträckning behandlats men någon fullständig redogörelse omfattande även motpartens synpunkter synes aldrig ha givits. Mot den bakgrunden är det för mig orimligt att ställa sig bakom ifrågavarande skrivelse. Något annat vore oförenligt med de krav man måste ställa på en rättsstats sätt att fungera. Detta är i än högre grad fallet som skrivelsen utmynnar i formuleringar av allmän art rörande bankväsendet, medan de konkreta fall man berör gäller någon eller några banker. I syfte att kunna sätta mig in i fallet tillräckligt för att ta ställning till de yrkanden som skrivelsen utmynnar i begärde jag att ärendet skulle bordläggas. Detta yrkande bifölls inte. Vad beträffar det konkreta yrkandet att man skall tillsätta en granskningskommission är det min uppfattning på grundval av det sakmaterial som hittills redovisats för mig att man inom riksbanken ännu inte uttömt sina möjligheter att själva utreda ärendet och åstadkomma den rättelse man önskar. Till riksbankens förfogande står resurser som är tillräckliga för detta syfte. Det förefaller åtminstone på detta sta dium som om det inte funnes några anledningar att låta ärendet flyttas ur riksbanken till något så exceptionellt som en särskild regeringskommission. Traditionellt har riksbanken en självständig position, och denna självständighet skulle kunna iakttas även i denna fråga. En möjlighet riksbanken har är att precisera de tillämpningsföreskrifter som nu gäller. I skrivelsen används uttrycket ””legalt kringgående av gällande bestämmelser”. Detta uttryckssätt visar svårigheten att avgöra vad som är tillåtet och inte i praktiken. Dessa svårigheter torde ha gjort sig gällande inte bara i det privata affärsbanksväsendet. En sådan precisering är betydelsefull ur rättssäkerhetssynvinkel i ett läge där skattepolitiken givit eller kommer att ge tendenser till kapitalflykt. De yrkanden jag velat framställa är således att man inom riksbanken skall göra en grundlig utredning om de frågor saken här gäller, att resultatet av denna undersökning skall underställas Fullmäktige som grund för de åtgärder Fullmäktige kan finna befogade, att först då det mot förmodan visat sig att detta icke varit till fyllest ärendet föres exempelvis till en särskild undersökningskommission. Därutöver bör för ordningens skull nämnas, att mot fullmäktiges beslut att omedelbart justera beslutet om skrivelsen, d.v.s. att omedelbart göra den offentlig, reserverade sig herrar Burenstam Linder och Dahlén”. Så långt riksbankens skrivelse. Riksbanksfullmäktiges skrivelse bärs i sin teoretiska grund upp av tre tankar. Den första är att valutaregleringen ifrågasatts i praktiken av banker och enskilda genom att man, som det heter, ”avsett att kringgå och motverka syftet med den i vederbörlig demokratisk ordning tillkomna valutareglering vårt land håller sig med”. Den andra tanken är att bankerna är samhällsorgan vars verksamhet beror av oktroj, d. v. s. vanlig enkel licens, och har den allt annat överskuggande befogenheten att ”skapa pengar”. Den tredje tanken är att valutaregleringens handhavande i nuvarande former omöjliggörs och bör omprövas om inte bankerna handlar i valutalagstiftningens anda. Herr talman! Jag tillåter mig på samtliga punkter resa bestämda invändningar. Om valutaregleringen kringgåtts eller inte ligger delvis under åtalsprövning, delvis under utredning, varför jag saknar anledning röra vid den frågan i annan mån än att framhålla att anklagelsen inte är bevisad. Däremot finns det en politisk minoritet som inte betraktar valutaregleringen som helig utan i princip vill ha bort den. För det andra är påståendet att oktrojbanker ”skapar pengar” rent fel aktigt. Riksbanken skapar pengar, d.v.s. ger ut sedlar. Myntverket tillverkar och ger ut mynt. Bankerna skapar = krediter. ”Create credit” är facktermen på engelska. Det är elementärt, Riksbanksfullmäktiges majoritets påstående är nonsens och gör inte bankerna till samhällsorgan med ”särskilda förpliktelser och hänsyn gentemot samhället, dess i vederbörlig ordning fastlagda ekonomiska politik och reglerna för denna”. När praktiskt taget hela den borgerliga minoriteten regelbundet reserverar sig mot majoritetens ekonomiska politik är det förmätet att göra gällande att bankerna är speciellt skyldiga att acceptera majoritetspolitikens ideologi, d.v.s. ställa sig bakom en socialdemokratisk politik även i dennas diffusa anda. För det tredje måste jag fråga vad det förskräckande ligger i att valutaregleringen omorganiseras. Det är ju det vi begär år efter år i våra motioner och reservationer. Det är i varje fall en god sak med riksbankens augustiskrivelse att man där tvingar sig själv att tänka och uttrycka något om valutaregleringen och bankernas ställning och kreditgivning, även om tänkandet är suddigt. Herr talman! Jag skall nu gå in på en annan sak. Det gäller finansministerns roll i detta sammanhang. Den ligger inom ramen för valutaregleringens tilllämpning. Kammarens ledamöter torde på olika vägar känna till att bankoutskottet haft att handlägga en anmälan med begäran om utredning och åtal mot riksbankchefen och/eller annan tjänsteman i riksbanken för tjänstemissbruk. Detta ärende är ännu inte slutbehandlat i bankoutskottet och torde inte komma att föreläggas kamrarna. Jag är alltså ur stånd att redogöra för handläggningen av detsamma här i kammaren. Emellertid torde det till bankoutskottet inkomna materialet ha ett betydande allmänt intresse liksom även för kammarens ledamöter individuellt vara intressant.

Greve Thure Gabriel Oxenstierna, Stockholm, har hos riksåklagaren hemställt om utredning huruvida riksbankschefen eller honom underställd tjänsteman gjort sig skyldig till tjänstemissbruk i närmare angivet hänseende. Då det inte ankommer på allmän åklagare att pröva frågan om riksbankschef gjort sig skyldig till brott i tjänsten, överlämnas ärendet.

Det begäres att med hänsyn till att den bevisning som erfordras för klarläggande av huruvida brottsligt förfarande föreligger endast kan åstadkommas genom vittnesmål under ed av berörda direktörer i Svenska Handelsbanken, utredningen bedrives på sådant sätt att dess resultat ej kan påverkas genom underhandskontakter mellan de inblandade. Det begäres vidare att utredningen genomföres snarast möjligt enär nuvarande tillstånd med hänsyn bl.a. till de uppgifter som spritts i pressen ger upphov till tvivel om den enskildes rättssäkerhet vilken är grundläggande för hela vår samhällsordning är tillfredställande skyddad mot maktmissbruk.

Vi får härmed meddela att vi icke anser oss ha anledning att uttala oss i ärendet.

I nuvarande läge är utan tvivel goda relationer med Riksbankens ledning av stor ekonomisk betydelse för Svenska Handelsbanken. Denna omständighet i kombination med att bankens medverkan i "affären Wallin” möjligen varit varken frivillig eller angenäm, samt det faktum att skadan genom det ifrågasatta brottsliga förfarandet av riksbankschefen icke lidits av Handelsbanken utan av en negligibel privatperson, gör självfallet att banken icke vill uppträda som part i målet utan helst vill se saken begravd. Att Svenska Handelsbankens ledning trots detta icke med några korta rader konstaterar att min anmälan enligt deras bedömande saknar stöd i föreliggande omständigheter, utan i stället formulerar ett svar, som klart visar, att den icke önskar upplysa Bankoutskot tet om vad som förevarit är anmärkningsvärt, och omöjliggör för Bankoutskottet att klarlägga skuldfrågan utan vidare utredning och t.ex. förhör med Advokat Wallin. I sakens nuvarande läge synes det mig således, som Bankoutskottet icke skulle förfoga över tillräckliga fakta för att ta ställning till min anmälan. Ett uppdrag till JO med begäran om att han skall utreda saken och redovisa undersökningen till utskottet samt inkomma med förslag till lämpliga åtgärder torde vara enda möjligheten att åstadkomma ett tillfredsställande beslutsunderlag. Jag hemställer därför att ärendet ajourneras i avvaktan på JO:s yttrande. ”Av en tillfällighet har jag erfarit att en av en enskild person gjord anmälan angående vissa åtgärder i riksbankschefen Åsbrinks ämbetsutövning av utskottet översänts till Svenska Handelsbanken för yttrande men att Handelsbanken inte velat lämna vidare upplysningar i ämnet. Att Handelsbankens ställning till riksbanken skulle vara mindre beroende nu än vid tidpunkten för ifrågavarande åtgärder finns ej anledning antaga varför dess tystnad må vara förklarlig.

Till en mera allsidig belysning av ärendet bör måhända redan nu utskottets uppmärksamhet fästas på att man inom riksbanken även i annat, långt tidigare sammanhang — detta gäller dock icke Åsbrink — ansett sig kunna ingripa i anställningsförhållanden beträffande personal i affärsbank. I den mån upplysningar härom inte på annat sätt skulle vara eller göras tillgängliga för utskottet är jag beredd att lämna utskottet de upplysningar som kan vara erforderliga för den vidare utredning härom som må anses önskvärd. Då statstjänstemän själva åtnjuter förstärkt skydd i sina anställningsförhållanden synes frågan om myndighets befogenhet att ingripa i enskildas anställningsförhållanden ha ett betydande principiellt intresse och vara väl värd utskottets vidare uppmärksamhet. Jag har erfarit att bankoutskottet vid sitt sammanträde den 3 februari 1970 beslutat inhämta yttrande från riksbankschefen angående den anmälan mot honom som nu handlägges av utskottet och att även en fråga av mera preciserat innehåll ställts. Jag har därav förstått att, om frågan inte besvaras nekande, förhållandet anses vara av den beskaffenhet att utskottets uppmärksamhet och prövning anses påkallad. I min skrivelse till utskottet har ett liknande, tidigare fall omnämnts. Eftersom detta mot bakgrunden av vad som förevarit kan antagas intressera utskottet i lika mån som Åsbrinks fall Ang. valutaregleringen, m.m. men inte rör Åsbrink och därför inte lär komma att omfattas av hans svar, torde en redogörelse för omständigheterna såsom de kommit till min kännedom vara motiverad. Dessa framgår i huvudsak av innehållet i bifogade promemoria. Vad sålunda förevarit kan ses från två skilda synpunkter. Ehuru jag på nu föreliggande utredning inte vill göra något uttalande om att Joges befattning med saken innefattar fel eller försummelse i tjänsten, kan detta inte heller f.n. uteslutas. Till skillnad från vad fallet är med Åsbrink faller detta i och för sig under justitieombudsmannens tillsyn och prövning. De förhållanden som avses i promemorian angå alla riksbankens beslutanderätt enligt valutalagen och valutaförordningen. Riksbankens beslutanderätt enligt nämnda lag utövas av dess valutastyrelse, alltså inte av bankofullmäktige, och i vissa fall efter delegation av dess ordförande och en direktör i förening. Någon annan myndighet eller andra befogenheter än enligt valutalagen och valutaförordningen tillkommer inte riksbanken över affärsbankerna i de hänseenden varom nu är fråga. Joge måste därför anses ha handlat i sin egenskap av ordförande i valutastyrelsen eller ledamot av valutastyrelsens direktion, Valutastyrelsen, dess ledamöter och direktion är, till skillnad från bankofullmäktige, icke undandragna JO:s tillsyn. Oavsett det inträffade bedömes som fel eller försummelse i tjänsten torde ur en annan, vidare synpunkt frågan om valutastyrelsens, dess direktions och dess ordförandes myndighetsutövning i dessa hänseenden ha sådan principiell betydelse att det kan förutsättas intressera utskottet såsom granskare av riksbankens förvaltning och myndighetsutövning och såsom huvudmän för banken. Jag begagnar slutligen tillfället till rättelse av ett skrivfel i min förenämnda skrivelse till utskottet: det händelseförlopp som där omtalas och åsyftas ägde rum, såsom även av Övriga omständigheter i saken och handlingarna i ärendet torde framgå, i juli 1969. ”T slutet av år 1967 eller början av år 1968 riktades från riksbankens valutaavdelning anmärkningar mot handläggningen av vissa valutaärenden i en av de större affärsbankerna. Bankens arbitragechef gjordes därvid ansvarig för de åtgärder mot vilka anmärkningarna riktades. Den ena anmärkningen gällde följande: Riksbanken hade låtit meddela att den sålde US § till viss kurs varigenom alltså kunde förväntas att valutabankerna inte skulle köpa dollar till högre kurs på annat håll i utlandet. Affärsbanken i fråga köpte emellertid det oaktat vissa dollarbelopp i utlandet till en något högre kurs. Anledningen var att detta var förenat med mindre formaliteter än ett ansökningsförfarande i riksbanken. Från affärsbankens sida uppgavs också att en av dess tjänstemän dessförinnan tillsammans med och avlyssnad av en kollega ringt upp en tjänsteman i riksbanken och frågat om riksbankens förklaring om att den sålde dollar till viss kurs skulle uppfattas som ett förbud att köpa till högre kurs och därvid fått beskedet att något förbud inte förelåg. Riksbankstjänstemannen i fråga sade sig emellertid senare inte kunna erinra sig någon sådan förfrågan. Arbitragechefen, som av riksbanken gjordes ansvarig för det inträffade torde i detta fall i själva verket inte ha fått kännedom om transaktionerna förrän de redan utförts av hans medarbetare. Den andra punkten mot vilken anmärkningar riktades synes ha avsett det förhållandet att affärsbanken tidsbundit vissa utländska tillgodohavanden, som enligt riksbankens uppfatt ning eller anvisningar skulle hållas avista. I detta fall handlades ärendet visserligen av arbitragechefen men efter uttryckliga instruktioner från bankledningen, vilken därtill av arbitragechefen först uppmärksammades på att placeringen inte var i Ööverensstämmelse med riksbankens intentioner. Enligt valutalagen utövas riksbankens i denna lag omförmälda beslutanderätt av valutastyrelsen eller i vissa ärenden av löpande beskaffenhet av valutastyrelsens direktion. Ett ärende av den vikt, som detta visade sig få, skall självfallet handläggas av styrelsen. Huruvida så även skett är inte mig bekant; anmärkningarna framfördes dock till banken genom valutastyrelsens ordförande, vice riksbankschefen Joge, som även ingår i valutastyrelsens direktion. Affärsbanken i fråga företräddes av sin verkställande direktör vid underhandlingarna med Joge. Det förefaller som om bankdirektören därvid inte upplyst Joge om hur ansvaret inom banken fördelade sig för de kritiserade åtgärderna och vem som inom banken beslutat dessa. Som en följd av Joges ingripande och ett sammanträffande mellan honom och bankdirektören i fråga den 17 mars 1968 eller dagarna däromkring måste arbitragechefen lämna sin dittillsvarande befattning i banken. Han erhöll viss tids tjänstledigbet till en början och fick sedan annan befattning i banken. Han har numera lämnat denna i samband med erbjudande om tjänst i annan bank. Omplacering av befattningshavare inom en affärsbank faller icke inom ramen för offentlig förvaltning eller tillsynen över denna ens om banken i fråga skulle vara statsägd. Om däremot en statlig ämbetsman i sin myndighetsutövning kräver att en privatanställd befattningshavare skall avlägsnas från sin post blir detta senare självfallet en fråga om denna tjänstemans ämbetsutövning. Jag ingår i detta sammanhang inte närmare på i vilka ordalag arbitragechefens avlägsnande från sin post avhandlades mellan Joge och bankdirektören, då Joge i första hand själv torde få redogöra för detta. Några synpunkter till belysande av situationen torde dock redan nu böra anföras. En väsentlig faktor i sammanhanget är riksbankens maktställning i förhållande till affärsbankerna, icke blott som kreditgivare och valutamyndighet utan framför allt till följd av de s.k. valutakontrakten med bankerna. Utan tillstånd att vara valutabank blir en banks ställning som affärsbank omöjlig. Valutakontrakten kan — eller kunde — uppsägas med kort varsel. Det är naturligtvis otänkbart att riksbanken för en längre period skulle vägra en stor affärsbank ställningen som valutabank. Skulle emellertid en affärsbanks ställning som valutabank på allvar ifrågasättas, torde bankledningen inte ha annat val än att avgå så att den kan ersättas med en ledning för vilken valutastyrelsen och framför allt dess ordförande och den s.k. valutadirektionen anser sig kunna ha förtroende. Till bilden hör också att de restriktioner som gäller på detta område är så pass vittomfattande och generellt avfatiade att det vid den praktiska handläggningen av ärendena kan vara svårt att undgå att i något hänseende vid något tillfälle bryta moi dem — på samma säll som det torde vara omöjligt att någon längre tid köra bil utan att begå någon trafikförseelse, låt vara att endast en bråkdel av dessa beivras. Självfallet kan vid ett sådant sakernas tillstånd icke överträdelse av varje regel tillmätas samma vikt men mången gång kan det vara svårt att avgöra, huruvida fråga är om en ordningsföreskrift av underordnad bety Ang. valutaregleringen, m.m. delse eller en allvarligt åsyftad begränsning i valutahanteringen. Vad som ursprungligen må ha uppfattats som en ordningsföreskrift kan i ett ändrat valutaläge få en materiell innebörd eller omvänt. Det bör också framhållas att det så att säga ingår i lagstiftningstekniken på detta område att författningarna får en något vidare omfattning än som egentligen åsyftas eller behövs, vilket emellertid korrigeras genom dels dispensgivning dels genom den särskilda åtalsprövning som lagts i riksbankens händer. Mot bakgrunden av det nu anförda torde det framstå såsom mindre betydelsefullt i vilka former en tjänstemans avlägsnande bringas på tal, redan det förhållandet att saken avhandlas mellan riksbanken och affärsbanken på riksbankens föranledande måste av affärsbanken uppfattas som ett starkt tryck att avlägsna denne, särskilt om bankens ställning som valutabank därvid berörs. Desto viktigare blir i så fall att riksbankens ståndpunktstagande är grundat på en tillfredsställande utredning om vems ansvaret egentligen är. Påföljder i anledning av eventuella överträdelser skall dock stå i proportion till förseelsens allvar. Avsättning och suspension eller avstängning från tjänsten anses i den offentliga sektorn som en mycket allvarlig påföljd och kan ju för den enskilde, vare sig i statlig eller enskild tjänst, få en helt livsavgörande betydelse. Det behöver därför inte vara fråga om de ekonomiska villkoren. Joges och riksbankens handläggning av detta ärende är därför oroande ur rättssäkerhetssynpunkt. Den blir det icke mindre genom att arbitragechefen, i förhoppning att få behålla sitt arbete föranleddes till en sorts avbön eller ursäkt och även uppsökt Joge, utan att därvid dock, av lojalitetsskäl, gå in på ansvarsfördelningen inom affärsbanken och dess ledning. Förfarandet är otillfredsställande ur den synpunkten att alltför mycket okontrollerad makt koncentreras i händerna på en person, i detta fall Joge. Det är också otillfredsställande ur bankens och den enskilde tjänstemannens möjlighet att effektivt försvara sig. Banken eller rättare bankledningen är för sin fortsatta existens beroende av vad som ovan kallats förtroendet för ledningen. Den enskilde tjänstemannens öde återigen avgörs vid en förhandling mellan Joge och vederbörande bankchef mellan fyra ögon. Ingen av de närmast berörda vill eller vågar av olika hänsyn påkalla en utredning och rättvis prövning av saken. Kännedomen om = arbitragechefens fall är tämligen vitt spridd i bankkretsar och har väckt både uppmärksamhet och olust och oro i dessa. Oron gäller det förhållandet att den som råkar handla mot riksbankens föreskrifter eller anvisningar — om vilkas författningsenlighet eller innebörd det stundom kan råda delade meningar — eller kanske t.o.m. bara mot riksbankens ”intentioner”, med rätt eller orätt tror sig kunna förlora sin befattning i banken, därvid han inte kan räkna med att hans arbetsgivare vill eller vågar försvara honom. Har ett så allvarligt fel begåtts att det — på den statliga sidan — skulle förtjäna avsättning eller suspension, bör väl utredning därom anförtros åklagarmyndigheten och domstolarna. är förseelsen icke av så allvarligt slag att den — i den statliga sektorn — skulle föranleda annat än en erinran eller ett bötestraff saknas det anledning att inom valutaförvaltningens område bedöma enskildas misstag strängare och överdramatisera dessa.

Valutaregleringen fungerar som bekant så, att det stora flertalet valutaärenden överhuvudtaget ej föres till riksbanken för avgörande utan stannar i bankerna, där de slutligt prövas och handlägges. Detta har åstadkommits genom den författningsmässiga konstruktionen, att riksbanken enligt 2 8 valutaförordningen meddelar bankerna tillstånd att för egen räkning driva handel med utländska betalningsmedel och utländska fordringar och genom att sålunda förordnade banker, valutabanker, enligt 10 a 8 1) och 5) valutaförordningen äger på eget ansvar utföra s.k. löpande betalningar till och från Sverige.

I riksbankens allmänna föreskrifter beträffande valutaregleringen, författningssamlingen Valutaregleringen, betonas också valutabankernas skyldighet att beträffande betal ningar till eller från utlandet göra en bedömning av betalningens sakliga innebörd. Förhållandet är alltså att en bank genom det valutahandelstillstånd, som banken för sin del ur affärsmässig synpunkt givetvis är angelägen om att förvärva för att kunna bedriva sin verksamhet som penninginstitut, samtidigt åtar sig aktivt medverka i den offentliga förvaltning som valutaregleringen innebär. I detta sammanhang kan alltså bankerna sägas utöva vad som ibland kallas offentlig förvaltning genom enskilda. Med det sagda har avsetts att understryka att bankerna inte blott — såsom bankofullmäktige i annat sammanhang understrukit — till följd av sin allmänna funktion i det ekonomiska livet kan i realiteten betecknas som ett slags samhällsorgan utan att de genom att begära och erhålla valutahandelstillstånd direkt påtar sig en offentlig förvaltningsuppgift. även om enligt sakens natur formellt ämbetsansvar ej gäller för valutabankernas tjänstemän, bör man därför, då dessa handlägger valutaärenden, ha rätt att på dem ställa i någon mån samma slags krav som på statstjänstemän i fråga om noggrannhet, objektivitet och integritet. Särskilt skall där understrykas kravet att såsom vid all lagtolkning också valutaförordningen tillämpas i författningens anda.

Sistnämnda åtgärder vidtog banken i april 1966; Cepa grundades i december 1966. Enligt bankens uppgifter har advokaten Frank Hallis Wallin medverkat vid bolagets grundande såsom sakkunnig ifråga om svenska skatteregler och annan lagstiftning, som kan beröra verksamhet av här ifrågavarande slag; med den schweiziska jurist, som varit engagerad i Cepas grundande, hade advokaten Wallin sedan länge samarbetat. Innehållet i de PM beträffande Cepa av mars 1967 och augusti 1968, som Wallin upprättat och utlämnat, bil. 5 och 6, ger vid handen, att han ägt en ingående kunskap om bolaget och dess verksamhet. Bland annat förekomsten av dessa — stencilerade — PM ger otvivelaktigt grundad anledning antaga, att Wallin i sin verksamhet som advokat och skattejurist i förekommande fall rekommenderat kontakt med Cepa. Handelsbankens ledning har framhållit, att i bankens dagliga verksamhet och kontakt med allmänheten ingår ekonomisk rådgivning som en normal funktion. I den mån skattemässiga aspekter förekommit i sådana sammanhang, kan bankens funktionärer ha föreslagit kunden att kontakta skatteexpertis; det har i sådana sammanhang varit naturligt att advokaten Wallins namn nämnts. Det är sannolikt, att Wallin — om sådan förfrågan avsett områden, där pensions försäkring kunnat vara ett alternativ — rekommenderat kontakt med Cepa. De nu anförda omständigheterna har särskild betydelse därför, att Wallin vid sidan av egen advokatverksamhet arbetar för Handelsbanken som skattekonsult. För denna funktion — som uppges uppskattningsvis ta i anspråk omkring en tredjedel av Wallins verksamhet — utgår ett fast arvode. Wallin delar — även för den egna advokatrörelsen — arbetslokaler med bankens heltidsanställda skattejurister. Mot bakgrunden av dessa förhållanden är det förståeligt, att den berörda allmänheten lätt uppfattar Wallin som representant för Handelsbanken även när han agerar som självständig advokat. Det är angeläget, att Wallins funktion som bankens skattekonsult — om den skall bibehållas — i fortsättningen så avgränsas från den egna advokatverksamheten, att ingen kan ta miste om, i vilken egenskap Wallin agerar i varje särskilt fall. Med min allmänna syn på valutabankernas uppgifter inom valutaregleringen, vilken jag inledningsvis redogjort för, fann jag självfallet oacceptabelt, att Wallin sålunda verkade inom en valutabank dels såsom av banken anställd dels såsom självständig ekonomisk rådgivare erbjudande allmänheten sina tjänster för att kringgå valutaregleringen, vars normer handelsbanken såsom valutabank åtagit sig att noga följa. Vid sammanträffande med ordföranden i handelsbankens styrelse tekn. dr Tore Browaldh delgav jag honom mina synpunkter. Browaldh upplyste mig om att saken redan var avgjord inom handelsbanken och att Wallin skulle lämna sin befattning. Sedan jag erfarit att Utskottet haft vissa svårigheter att inhämta en korrekt redovisning av vad som förekommit i samband med mitt utträde ur Svenska Handelsbanken vill jag lämna följande berättelse, som givetvis inte kan vara fullständig men som likväl innehåller alla de väsentliga dragen. Mitt underlag är anteckningar och korrespondens. Rune Höglund hade per telegram och telefon den 15 juli 1969 bett mig omgående komma till Stockholm för överläggningar. Han ansåg sig per telefon inte kunna säga mer än att det rörde sig om Cepa, Handelsbanken och mig. När jag kom till Arlanda den 16 juli kl. 21.10 väntade mig ett besked om sammanträde i banken kl. 9.30 påföljande dag. Hos Rune sitter även Olle Kyhlberg och efter en liten stund kommer även Tore Browaldh. När jag frågar vad som kan ha hänt säger Rune ungefär följande. — Vi sitter i en förtvivlad situation och det är därför vi har bett Dej komma hem. Som Du kanske vet har Bankinspektionen avstyrkt kapitalhöjningen i Nordfinanz. Och då har man åberopat insynsfrågan som aktualiserats genom att Cepa och Nordfinanz vägrat lämna ut några kontouppgifter. Häromdagen blev Tore kallad till Åsbrink. Och då blev han underrättad om att Åsbrink och Joge haft ett sammanträde med en regeringsledamot varvid man beslutat ett ultimatum till Handelsbanken av innebörd, att banken skulle utfärda en presskommunike vari sades att varken Handelsbanken eller Nordfinanz medverkat vid tillkomsten av Cepa eller i dess verksamhet, att Wallin sysslat med Cepa som privat advokat och att jag inte längre var i Handelsbankens tjänst. Till en början tror jag inte att det är sant. Men alla tre försäkrar mig att det är sant.

Herr talman! Jag kan försäkra kammarens ledamöter att jag ingalunda skall behandla vårt motionspar så ingående som herr Åkerlund har gjort beträffande den av honom väckta motionen. Valutalagen är en fullmaktslag som ger Kungl. Maj:t möjlighet att under vissa i lagen givna betingelser meddela valutareglerande bestämmelser inom gränser som anges i lagen. Under fredsförhållanden får ett sådant förordnande i princip ges endast med riksdagens samtycke och för en tid av högst ett år i sänder. En fortsatt valutareglering har accepterats av majoriteten i riksgäldsfullmäktige och även av Svenska bankföreningen och Svenska sparbanksföreningen. Behovet av fortsatt valutareglering har i år inte satts i fråga av någon remissinstans, och det har inte heller bankoutskottet gjort. Mot riksbanksfullmäktiges beslut förelåg en reservation, i vilken reservanterna ansåg att den frigörelse av världshandeln som eftersträvas bl.a. genom vidgade marknader i görligaste mån bör fullgöras även på betalningarnas och kapitalförsörjningens område. Oavsett hur läget är för dagen beträffande möjligheterna att nå resultat bör enligt reservanternas mening en översyn av valutalagstiftningen göras i syfte att uppnå en liberalisering. Detta är ett ställningstagande som vi ansluter oss till i vårt motionspar, där särskilt påpekas de negativa verkningarna av att tillståndstvång upprätthålles i fråga om direkta investeringar och i fråga om utländsk industriell upplåning. På valutaområdet finns ett omfattan de internationellt samarbete, och det kan väl sägas att det internationella monetära samarbetet inte i dag är tillfredsställande. Som framgår av motionen är det enligt vår mening en viktig uppgift att arbeta för ytterligare överenskommelser på valutaområdet, men det förutsätter en beredskap att mildra vår strikta valutareglering. Valutareserven minskade 1969 med 1853 miljoner kronor, och under de första månaderna av innevarande år har valutareserven minskat ytterligare. Därför är det olämpligt att i dagsläget liberalisera valutaregleringen, men enligt vår mening bör en liberalisering på längre sikt förberedas så att den kan genomföras när valutaläget för vårt lands del åter stabiliserats. Motionärerna hemställer om en översyn av valutalagstiftningen i syfte att förbereda en liberalisering av densamma vid en tidpunkt då valutaläget har stabiliserats. När det gäller de motioner som berörs i reservationen är det angeläget för mig att framhålla att vi inte helt instämmer i kravet i moderata samlingspartiets motionspar, särskilt vad beträffar en snabb återuppbyggnad av guldoch valutatillgångarna. Skrivningen i reservationen sammanfaller dock med de synpunkter som vi framfört motionsvis. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till föreliggande reservation.